Herr talman! Min ödmjukhet förbjuder mig att fråga om det finns icke subversiv kriminell verksamhet. Det kan vi dock utveckla någon annan gång. Jeff Ahl har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att återställa ordningen i utsatta områden. Att det finns problem i vissa bostadsområden är inte en ny fråga för regeringen, och en rad åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen i dessa områden. Förra året presenterade regeringen ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen i landet. Utsatta bostadsområden ska lyftas genom fler arbetstillfällen, bättre skola, minskad bostadssegregation och ökat stöd till civilsamhället. Vi satsar också på åtgärder inom mitt ansvarsområde - att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten. Regeringen ser över straffen för attacker mot blåljuspersonal och utreder hur snabbare lagföring kan åstadkommas genom exempelvis jourdomstolar. Myndigheter som arbetar mot organiserad brottslighet har fått utökade möjligheter att utbyta information, och tolv myndigheter har fått i uppdrag att ytterligare utveckla sitt gemensamma arbete mot organiserad brottslighet med ett särskilt fokus på utsatta områden. Regeringens insatser mot organiserad brottslighet har hittills resulterat i att ett trettiotal bestämmelser har ändrats. Bland annat har försök, förberedelse och stämpling till grovt och synnerligen grovt vapenbrott kriminaliserats. Ledare för kriminella nätverk kan nu ställas inför rätta för att de inte har förhindrat allvarliga brott som de har kännedom om, och möjligheten att förverka brottsvinster har utökats. Det har redan nu skett en resursförstärkning i de lokalpolisområden som behöver det bäst. Enligt Polismyndighetens årsredovisning har samtliga nio lokalpolisområden med särskilt utsatta områden en förstärkt polisresurs jämfört med 2015. Regeringen har alltså genomfört en rad åtgärder för att skapa goda levnadsvillkor och ett tryggare samhälle för alla, oavsett var man bor. Det här arbetet fortsätter med oförminskad intensitet.

Herr talman! Det är oacceptabelt med de attentat som utförs mot polisstationer runt om i vårt land. Det är oacceptabelt att fyrverkeripjäser skjuts in i vanliga medborgares hem. Det är oacceptabelt att näringsidkare blir utsatta för kontinuerlig utpressning. Det är oacceptabelt att journalister, brevbärare med flera inte kan utföra sina arbeten i utanförskapsområdena. Det är oacceptabelt att handgranater kastas in i vanliga medborgares hem. Det är oacceptabelt att handgranater kastas mot polisens fordon. Det är oacceptabelt att barn dör därför att man från politiskt håll inte bidrar med de resurser och verktyg som krävs för att upprätthålla ordningen. Det är oacceptabelt att kriminella element genomför fordonskontroller. Och det är definitivt oacceptabelt att kriminella element bedriver egen rättskipning i vissa utanförskapsområden i vårt land, herr talman. Herr talman! Detta är subversiv kriminell verksamhet. Samhällsomstörtande verksamhet ska bemötas med alla tillgängliga medel från svenska myndigheter. Lördagen den 18 februari var en polisman tvungen att öppna verkanseld under ett upplopp i Rinkeby. Inrikesministerns arrogans lyste igenom ganska tydligt när han, för att upprätthålla den felaktiga bilden att det inte finns några långtgående problem i Sverige, påstod att det var "lite stökigt" i Rinkeby - där alltså en polisman varit tvungen att skjuta verkanseld. Jag undrar hur utrikesministern tänker när han yttrar sig på ett sådant uppseendeväckande sätt. Jag förstår inte det. Polisen konstaterar att man saknar personal för att på ett uthålligt sätt kunna bekämpa de kriminella elementen i vårt samhälle. Vad måste då regeringen göra? För det första måste man ändra lagarna så att polisen kan ta hjälp av militären för att upprätthålla ordningen vid extraordinära situationer. Det kan till exempel vara vid storskaliga kravaller, för att hjälpa till vid skott mot brandkår och ambulans - vilket vi vet är ett problem - eller för att hjälpa till att bevaka polisbilar så att polisen slipper åka in med dubbelpatruller vid vissa ingripanden. Dessutom är många kriminella nätverk beväpnade med militär utrustning. Handgranater har ju redan kastats mot polisen, och risken att de någon gång i framtiden kommer att användas mer extensivt är tyvärr alltmer sannolik. De kriminella bör då veta att det finns tillgång, och snabb sådan, till ett våldskapital de aldrig någonsin kommer att kunna matcha. Det är bara Försvarsmakten som har den typen av våldskapital på bredden, herr talman. Detta ska självklart vara en temporär lösning fram till dess att ordningsmakten själv klarar av att hantera situationen fullt ut. För det andra behövs lagar som medger brottsprovokation och utökade möjligheter till buggning, avlyssning, infiltration med mera. Polisen måste helt enkelt få fler och effektivare metoder för att kunna bekämpa dessa subversiva kriminella element. För det tredje - och detta är det absolut viktigaste - måste vi få en ny polisledning i det här landet, en ledning som tar problemet på allvar och har inställningen att våldsmonopolet måste upprätthållas till varje pris. Polisen finns inte till för sig själv utan för att försvara samhällets laglydiga medborgare mot dem som har ställt sig utanför lagen och begår övergrepp mot de laglydiga medborgarna. Polisen måste därför sluta vara defensiv. Den ska lösa sina uppgifter, och för det krävs ett tydligt och resolut ledarskap. Jag har därför några följdfrågor till inrikesministern. Förstår inrikesministern att våldsmonopolet är en grundförutsättning för rättsstatens funktion? Hur ska lagarna upprätthållas om våldsmonopolet sätts ur spel? Och förstår inrikesministern att det behövs konkreta och resoluta åtgärder här och nu? Problemen har nämligen fortsatt att eskalera och kommer att fortsätta att eskalera. Det måste till resoluta åtgärder här och nu.
Herr talman! För det första är jag inrikesminister och inte utrikesminister. Det kan vara bra att förtydliga detta i protokollet. För det andra har jag inte uttryckt mig på det sätt som Jeff Ahl ger uttryck för när det gäller händelsen han tar upp. Det är helt falskt. För det tredje har vi en enkel ordning i Sverige och i egentligen alla andra rättsstater: Polis upprätthåller ordningen i fredstid, och militär upprätthåller ordningen i höjd beredskap eller krigstillstånd. Regeringen har ingen anledning att ändra på den ordningen, och jag tror inte att någon annan rättsstat i världen heller har det. I motsats till Jeff Ahls pojkrumsfantasier om att sätta in militär har regeringen vidtagit konkreta åtgärder. Det finns nu 300 fler poliser i de utsatta områdena än för bara ett år sedan. Vi satsar mer pengar på polisen än någonsin tidigare, och det finns fler polisanställda än någonsin tidigare. Hade Jeff Ahl lämnat nätets mer ljusskygga delar och rest runt i de bostadsområden han talar om hade han också kunnat se att det har skett en positiv förändring i flera av dem. Förändringen har dock inte skett på grund av att man har skickat in stridsvagnar eller specialförband utan på grund av att polis har varit närvarande i området. Kriminella har gripits och lagförts. Människor har också satts i arbete och utbildning - någonting som sannolikt hade varit omöjligt om Sverigedemokraternas ekonomiska politik varit rådande. Ni har ju betydande skattesänkningar för de rika som alternativ, Jeff Ahl.
Herr talman! Inrikesministerns arrogans fortsätter, i vanlig ordning. Det är ju så att det finns andra länder som tar hjälp av militären vid extraordinära situationer. Att inrikesministern står och hittar på får stå för honom. Inrikesministern har en vokabulär som jag starkt ifrågasätter. "Stök" betyder på inrikesministerns svenska kravaller. "Utmaningar" är subversiv kriminell verksamhet. "Strulputtar", vilket inrikesministern också har använt, är grovt kriminella. Anders Ygeman! Det är dags för dig att skärpa dig. Du ska föreställa statsman, men tyvärr gör du inte det. Du visar dig precis som den politiker du är: fullkomligt handlingsförlamad. Dessutom står du och ljuger. Du pratar om att jag ska lämna de mörkare delarna av sociala medier eller internet - jag vet inte riktigt vad du menar med detta. Men det är så här, Anders Ygeman: Jag pratar med dem som arbetar med de här frågorna. Jag har till exempel fått veta av en centralt placerad poliskälla att det just nu står och väger men att det som vanligt från polisens högsta ledning mörkas och att locket läggs på. Detta är den polisledning som Anders Ygeman försvarar vid varje givet tillfälle, trots det totala misslyckande som vi ser. Jag har även pratat med vanliga poliser som bekräftar precis det som jag står här och berättar: att det i vissa delar är helt ohållbart och att det fortsätter att eskalera. Det går att se en positiv utveckling i enskilda fall här och där, men man måste se till helheten, Anders Ygeman. Man kan inte se enskilda skeenden här eller där som något positivt när helheten bara blir värre. Du pratar om att polisen gör gripanden. Men under upploppet den 18 februari greps ingen, Anders Ygeman. Ingen greps vid det tillfället! För ett och ett halvt år sedan stod vi här och hade samma debatt. Vet du vad du lovade mig då, Anders Ygeman? Du lovade att det skulle bli bättre. Men det har inte blivit ett dugg bättre. Skjutningarna skjuter i höjden. Kaoset tilltar. Vanliga poliser fortsätter att lämna sina arbeten och hänvisar till hur dåliga arbetsförutsättningar de har. Utöver detta får jag av diverse poliser reda på hur illa ställt det är. Men ändå står inrikesministern och fortsätter att ljuga inför hela svenska folket. Dessutom, herr talman, undrar jag om inrikesministern någonsin under sin yrkesutövning läser rapporter som kommer från polisen. Eller sitter han och fantiserar och skriver ihop egna floskler för att försvara en politik som är fullkomligt misslyckad?
Herr talman! Jeff Ahl oroar sig över mitt språkbruk. Kanske borde Jeff Ahl fundera lite över sitt eget språkbruk. Jeff Ahl oroar sig över min verklighetsbild och verklighetsbeskrivning. Kanske borde Jeff Ahl oroa sig lite över sin egen verklighetsbild och sin egen verklighetsbeskrivning. Kanske är påstådda samtal med polismän en lite sämre grund att stå på än fakta. Jag tror att Jeff Ahl skulle göra alla en tjänst om han höll sig till fakta och saker som går att verifiera i stället för till sin egen hörsägen. Vi kan konstatera att medan Jeff Ahl säger att allting har blivit värre - som han ju själv sa - minskar det dödliga våldet i samhället. Misshandel i samhället minskar. Men det är Jeff Ahl inte intresserad av att berätta om, för han är fokuserad på något helt annat. Om Jeff Ahl hade läst Dagens Nyheters redovisning av utvecklingen i socialt utsatta områden skulle han ha sett att utvecklingen i många fall har vänt. Om Jeff Ahl hade besökt Biskopsgården, där polisen gör storartade insatser och där poliserna har blivit fler, hade han sett samma sak. Han hade sett kriminella som hamnar bakom lås och bom. Han hade sett medborgare som tar ansvar. Tänk om Jeff Ahl hade varit i Hammarkullen när polisen gjorde tillslag i källarförråden och ledde ut kriminella och de boende i Hammarkullen applåderade på balkongerna. Vilken slutsats hade Jeff Ahl dragit av det? Om Jeff Ahl åtminstone hade lyckats läsa en tidningsartikel om de händelser i Rinkeby som han gör till hela grunden för sin interpellation hade han sett att det var just ett gripande som var upptakten till kravallerna, som jag tror att vi kan kalla det, i Rinkeby. Om han hade läst någon av dessa tidningsartiklar hade han också sett att det citat som han tillskriver mig handlade om någonting helt annat. Men det passar inte in i Jeff Ahls världsbild, för enligt Jeff Ahls världsbild är allting - allting - på väg åt fel håll, och det är någon annans fel. Att Jeff Ahls budget skulle innebära mindre pengar till att sätta människor i arbete, mindre pengar till att sätta människor i utbildning och mindre satsningar på de utsatta områdena struntar Jeff Ahl i. Vi har stora utmaningar. Vi vidtar väldigt kraftfulla åtgärder. Bara innevarande år satsar vi 700 miljoner extra på polisen, och vi ska ha över 10 000 fler polisanställda under de kommande åren. Vi har en politik för att möta de utmaningar som Sverige står inför. Jeff Ahl har bara rykten och svartmålning.
Herr talman! Jag uppmanar inrikesministern en gång till: Läs rapporterna! Prata med de poliser som inte heter Dan Eliasson och ideligen ljuger för svenska folket och mörkar det som sker. Herr talman! Sverigedemokraterna vill ta ansvar. Vi vill försvara de människor som försöker få sina liv att gå ihop i dessa utanförskapsområden. Vi vägrar politisk handlingsförlamning. Våldsmonopolet är en grundförutsättning för rättsstatens funktion och ska därför upprätthållas. Vårt uppdrag som politiker är inte att dalta med grovt kriminella, vilket tidigare regeringar har gett grund för. Vårt uppdrag är i stället att försvara rättsstaten. Då måste en realistisk politik råda, och då måste vi ha modiga politiker som är beredda att ta sitt ansvar för att skydda de laglydiga medborgarna till varje pris. Polisen måste få en utökad verktygslåda, vilket inrikesministern ofta upprepar men aldrig har någon politik för. Moderaterna och Socialdemokraterna fortsätter apatiskt att se på medan utvecklingen eskalerar alltmer. Därför vänder jag mig slutligen till alla svenskar runt om i Sverige: Inser ni att dessa problem i allt större utsträckning kryper utanför utanförskapsområdena? Det har de redan gjort till viss del, men de kommer att göra det ännu mer. En dag är det er son eller dotter som kommer att råka mycket illa ut. Det är ert val om ni vill att situationen ska fortsätta att eskalera eller om den ska lösas. Det är upp till er om vi ska göra Sverige till ett tryggt land igen. 2018 är det ert val om vi även i fortsättningen ska ha en gravt inkompetent regering eller en regering som tar tag i problemen och som ser till att skydda er och era barn från det vi ser.

Herr talman! Om det inte hade varit så tragiskt hade det kunnat vara stor humor. Det parti vars rättspolitiska talesperson är föremål för förundersökning och misstänkt för misshandel står och ondgör sig över stämningen i landet. Det parti som har den mest kriminella riksdagsgruppen av alla partier står och oroar sig för brottslighet. Ni har lite att titta på för egen del. Titta i er egen riksdagsgrupp! Där finns det till och med ledande företrädare som är dömda för misshandel av polis - samma polis som ni säger er vilja värna. Jeff Ahl! Jag har varit i alla - alla - de socialt utsatta områdena och träffat poliser där. Jag är uppvuxen i Hagsätra, söder om Stockholm, som inte är ett särskilt utsatt område men ändå ett utsatt område. Det finns ingenting i Hagsätra eller i Rinkeby som går att lösa med stridsvagnar, som Jeff Ahl vill ge uttryck för. Däremot finns det utanförskap, sociala problem, arbetslöshet och en betydande brottslighet. Brottsligheten möter vi med fler poliser på gator och torg, en ny polisstation i Rinkeby och hundratals fler poliser i de socialt utsatta områdena. Men utanförskapet möter vi genom att sätta människor i arbete, genom att sätta människor i utbildning och genom att ställa krav. Där är Sverigedemokraterna svaret skyldiga, för ert enda svar är att stänga gränserna, inte att sätta människor i arbete.